Herr talman!

Förslaget avser utskänkning av öl av typ A, d.v.s. vanlig pilsner, och typ B, mellanöl. Det gäller här en icke tidsbegränsad försöksverksamhet, och försöket kan följaktligen utsträckas att pågå hur länge som helst. Men om man nu startar en sådan försöksverksamhet och marketenterierna får sälja mellanöl och det på goda grunder kan antas att resultatet blir sådant att utskänkningsrätten sedan måste indragas, frågar jag mig, huruvida det inte vore bättre att aldrig meddela rätt att sälja öl. Att en rätt drages in väcker ju nog större missnöje än om någon försäljningsrätt aldrig meddelats. Det förefaller också egendomligt att här bryta ut ett visst avsnitt ur en uppgift som en pågående utredning arbetar med. Det är ett förfarande som i andra fall har väckt uppmärksamhet och som ur principiell synpunkt har betraktats som föga acceptabelt. Alkoholpolitiska utredningen som nu arbetar borde få slutföra sitt arbete innan man bryter ut denna detalj. Då skulle vi kunna få en mera överskådlig bild av det nykterhetspolitiska läget i stort, och med ledning därav kanske vi skulle kunna bedöma denna detalj bättre. Nu vill man göra gällande att detta är endast en detalj — en i mångas mening mycket blygsam sådan — men så betraktades också riksdagens beslut om införande av mellanöl. Den detaljen har emellertid sedan visat sig vara mycket mindre blygsam än man ursprungligen tänkte sig. De växande siffrorna i fylleristatistiken bär nogsamt vittne därom. Under 1968 låg sålunda mellanölsförsäljningen 23 procent högre än året före och inte mindre än 49 procent högre än 1966. Ungdomsfylleriet har under den tiden utvecklats till att bli ett av vårt samhälles största sociala problem. Om man studerar den värdemässiga förskjutning som under nämnda tid har ägt rum, finner man att mellanölsförsäljningen år 1965, det första året som allmänheten kunde köpa mellanöl, var 123 miljoner kronor. År 1966 ökade siffran till 484,3 miljoner och år 1967 till 600,6 miljoner kronor. Mellanölsförsäljningen under år 1968, för vilket år ingen statistik har redovisats, torde emellertid komma att ligga väsentligt högre än de här angivna siffrorna. För öl av klass II A, den vanliga pils nern, har däremot den värdemässiga konsumtionen gått tillbaka. Den var år 1964 403 miljoner kronor men har i 1967 års statistik redovisats till 213,2 miljoner kronor. Det har följaktligen under fyra år skett en minskning av försäljningen med nära 50 procent. Det kan visserligen sägas att denna statistik inte har någon avgörande betydelse för ställningstagandet till dagens fråga, som gäller införande av mellanölsutskänkning till värnpliktiga vid arméns marketenterier. Man skall inte, såsom utskottet anför, hos de värnpliktiga skapa känslan av att de står under ett omotiverat förmynderskap. Detta resonemang har självfallet visst fog för sig. Mot bakgrunden av det stegrade ungdomsfylleriet kan en del värnpliktiga misstänkas vilja bibehålla sina alkoholvanor även vid inryckningen i det militära. De frågar sig varför de i rimlighetens namn vid mogen ålder skall påtvingas andra vanor än dem som de varit tillförsäkrade i det civila livet. Vore förmynderskapet emellertid inte större inom det militära livet och inte mera påkostande än att de värnpliktiga inte får sin mellanöl på marketenteriet, skulle förläggningsplatserna bli något av ett himmelrike. även om någon värnpliktig vill ha sin mellanöl, behöver den inte nödvändigtvis finnas tillgänglig inom förläggningen. För den som i detta avseende inte vill lägga om sin civila livsföring finns det säkerligen ändå möjligheter att skaffa mellanöl. Med det kamratskap som utvecklas inom en sluten militärförläggning, mot vilket intet är att erinra, föreligger emellertid alltid risk för att vissa värnpliktiga för sällskaps skull tillägnar sig dryckesvanor, som de tidigare i det civila inte skulle ha accepterat. Det vore beklagligt om vissa delar av vår värnpliktsungdom skulle få en sådan belastning som ett arv från militärtjänstgöringen. De flesta värnpliktiga är numera bilburna mellan hemort och förläggningsplats. Det vore i hög grad beklagligt om de värnpliktiga under sina bilresor skulle råka ut för olyckor till följd av rattfylleri som kan påvisas bero på ölkonsumtion inom förläggningen. Alla skäl talar sålunda för att riksdagen avslår förevarande kungl. proposition. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid bevillningsutskottets betänkande fogade reservationen av herr Wärnberg m.fl. Denna reservation har fått stöd från tre av de i bevillningsutskottet representerade partierna. Jag vill endast beklaga att man från folkpartiet inte velat ställa sig bakom reservationsyrkandet.

Herr talman! Det är inte min mening att nu försöka få till stånd en alkoholpolitisk debatt. Den fråga som behandlas är inte av den storleksordningen att detta är befogat. Jag skall därför fatta mig kort och endast med några ord motivera min anslutning till den reservation som fogats till bevillningsutskottets betänkande. Det framkommer tid efter annan oroväckande uppgifter om att ölkonsumtionen företer drag som är anmärk ningsvärda. Framför allt gäller detta för vissa ungdomsgrupper — nu senast, för några dagar sedan, kunde vi ta del av uppgifter om att det till och med gäller elever i grundskolan. Den reklamkampanj för öl som sedan länge bedrivs av bryggerierna har nu faktiskt fått sådan form och omfattning att den överskridit gränsen för det som kan anses förenligt med anständighet, ansvar och god samhällsanda. Det är också i detta sammanhang man måste bedöma den fråga vi nu behandlar, även om denna i och för sig kan sägas vara av ringa storleksordning. Enligt min mening har det inte heller förebragts några övertygande bevis på värdet av den försöksverksamhet som det är fråga om. Jag anser därför att vi inte bör gå längre i liberalisering av bestämmelserna om ölet. Jag vill erinra om att socialstyrelsens chef Bror Rexed nyligen vid en hälsovårdskonferens konstaterade att narkotikabruket är allvarligt och måste bekämpas. Han gav samtidigt uttryck åt sin tro att detta skulle gå genom samfällda ansträngningar. Men han ansåg att vi därefter måste gripa oss an med alkoholproblemet, som egentligen är ett större bekymmer än narkotikan. Jag tror inte det är möjligt att härvidlag koppla bort ölet som faromoment särskilt för ungdomen. Vi kan därför gärna vänta med ytterligare lättnader tills vi genom den alkoholpolitiska utredning som nu arbetar får en samlad överblick av alkoholproblemet. Herr talman! Det är dessa motiveringar som ligger bakom min anslutning till reservationen, och jag ber att få yrka bifall till denna.

Herr talman! Det är ju här inte fråga om någonting annat än en försöksverksamhet, som skall verkställas efter en framställning från överbefälhavaren. Det är lämpligt att ett försök görs med rätt att vid marketenterierna utskänka även öl av klass I och klass II. Något starköl är det inte fråga om. Förslaget har remitterats till bl.a. försvarets personalvårdsnämnd, som instämt i det. Vi är säkerligen alla överens om att det är av utomordentligt stor vikt att allt görs för att skapa en bättre nykterhet. Därvidlag råder alltså ingen strid, och det är därför felaktigt att göra en uppdelning av reservanterna och utskottsmajoriteten i två grupper som skulle ha olika intressen. Det är bara fråga om vilka medel som skall väljas. Vad som närmast ligger bakom önskan att få till stånd denna försöksverksamhet är att man vet att det redan förekommer en viss konsumtion av spritvaror vid militära förband, och så. vitt jag kan förstå vill man ha en bättre kontroll — något som måhända skulle kunna uppnås genom ett sådant här försök. Kan vi den vägen komma fram till en bättre ordning, är det enligt min mening inte något fel att försöket görs. Det är detta som ligger till grund för att utskottsmajoriteten tillstyrker att öl försöksvis serveras även på marketenterierna. Man kan naturligtvis tvista om huruvida det är riktigt att bekämpa alkoholmissbruket genom förbud. Jag tror att det i stället har visat sig vara bättre att utan förbud försöka hålla konsumtionen nere. Vi kan bara göra jämförelser med en del andra länder. Här i Sverige har tillämpats ett ganska restriktivt system, men vi har kommit underfund med att detta varit felaktigt. Sett ur den synpunkten måste det vara rätt väg när man nu försöker att i någon större utsträckning ge medborgarna frihet, så att de icke skall finna tjusning i att smita bakom ryggen på överordnade för att komma åt den begärliga drycken. Detta motiverar kanske också att vi ger dessa ungdomar möjlighet att visa att även de kan ta sitt ansvar. Med dessa ord, herr talman, ber jag

Herr talman! Utskottets talesman har hänvisat till att försvarets personalvårdsnämnd har tillstyrkt den försöksverksamhet som riksdagen nu har att besluta om. Jag är ordförande i försvarets personalvårdsnämnd, och det är skälet till att jag har begärt ordet i den här diskussionen. Personalvårdsnämnden är sammansatt av folk från många olika intresseriktningar. Flera av denna kammares ledamöter sitter med i nämnden, och i varje fall någon av dem är starkt engagerad inom nykterhetsrörelsen. I personalvårdsnämnden finns vidare representanter för de militära yrkesgrupperna och för folkrörelserna. Med i nämnden är också chefen för ett av de stora stockholmsförband, som verkligen har att kämpa med allvarliga alkoholmissbruksproblem. Efter en mycket seriös och ingående diskussion vid ett par sammanträden kom personalvårdsnämnden fram till att enhälligt tillstyrka ifrågavarande försöksverksamhet. Det är framför allt, herr talman, två motiv för detta. För att få pojkarna i militärtjänsten aktivt engagerade för och positivt inställda till sina uppgifter ansågs det angeläget att så långt det är möjligt skapa ungefär likartade villkor för pojkarna utanför och innanför kaserngrindarna. Ungdomarna i militärförbanden bedömer det såsom orättvist att de inte där skall ha möjlighet att dricka den flaska mellanöl som deras kamrater utanför militärtjänsten kan göra. Detta leder, herr talman, fram till en nykterhetspolitisk slutsats. Många av pojkarna går ut utanför militärförläggningen och skaffar sig där inte bara mellanöl utan också starköl och andra starkare drycker, och det är ingen tvekan om att det, såsom sagts i talarsto len här i dag, finns allvarliga problem bland pojkarna i militärtjänst. Vi tror i personalvårdsnämnden att den här försöksverksamheten som är mycket begränsad skall kunna leda fram till en minskning av de svårigheter man i vissa förband har att brottas med. Det är sålunda, herr talman, dels mot bakgrund av den bedömning med hänsyn till försvarsviljan som personalvårdsnämnden har gjort, dels mot bakgrund av att vi tror att förslaget kan ha en gynnsam nykterhetspolitisk effekt som nämnden enhälligt tillstyrkt en försöksverksamhet. Jag ber, herr talman, att få instämma i det bifallsyrkande beträffande bevillningsutskottets hemställan som utskottets talesman förut har ställt.

Herr talman! Min vän herr Vigelsbo beklagade att folkpartiet inte hade stött reservationen. Jag vet inte närmare hur saken har behandlats inom bevillningsutskottet — jag tillhör ju inte utskottet — men detta är ingen partiskiljande fråga. En mycket betydande del av folkpartiet, både inom bevillningsutskottet och utanför detta, stöder reservationen; jag skulle tro att det nästan är fråga om majoriteten av folkpartiets riksdagsmän. Det finns olika meningar inom alla partier om detta spörsmål lika väl som om mycket annat i fråga om nykterhetspolitiken. Det kan man se av bevillningsutskottets betänkande; en sådan centerpartist som t.ex. herr Sundkvist står på majoritetens ståndpunkt. Jag vet inte om man skall tillmäta personalvårdsnämndens vitsord så stor betydelse. I varje fall känner jag inte till att den besitter sakkunskap i fråga om nykterhetspolitik och nykterhetsvård. Vad gäller att ge de inkallade en så likartad ställning som möjligt förhåller det sig ju så, att de i en rad andra avseenden ingalunda har samma ställning som den civila befolkningen. Det råder en mängd inskränkningar, som egentligen är mycket väsentligare än den nu gällande beträffande öl. Inte heller det argumentet tycks mig alltså väga alltför tungt. Inte heller jag har något behov av att förstora upp eller dramatisera denna fråga, men jag tycker att den väcks i ett ur psykologisk synpunkt ganska oroligt och därför rätt ogynnsamt nykierhetsläge. Det gäller just mellanölets roll i utvecklingen. Jag behöver inte själv söka skildra: situationen. Genom pressen och på andra vägar förmedlas ju upplysningar till oss.

Men det är rent ut sagt skrämmande siffror som redovisats om ungdomens alkoholvanor. Det kan förstås sägas att det är bättre att de dricker öl än sprit. Men öldrickande i stor omfattning är illa nog. Man kan inte bortse ifrån att reklamen för svagare” dryckesvanor stimulerat ungdomar som inte druckit alls att börja dricka öl och vin. Risken är stor att detta är ett första steg för de flesta ungdomar. Öl och vin är i stor utsträckning inkörsporten till starkare spritvaror. Alla tillgängliga undersökningsresultat visar att alkoholvanorna över huvud taget spritt sig med oroväckande snabbhet nedåt i åldrarna. Det gäller öl, vin och starksprit.» :idningen: »Här har dock inte bara myndigheterna ett stort ansvar utan också de som för ut öl, vin och sprit på marknaden. NWT har för någon tid sedan uppmärksammat den omfattande ölreklam som direkt riktar sig till ungdomen. Den stora ölkoncernen i landet lockar med stora braskande annonser där man applicerat behagfullt öldrickande ungdomar i förföriska miljöer. Man får hoppas att företaget ifråga besinnar sitt ansvar — inte minst mot bakgrund av den oroväckande statistik som åter redovisas.» Detta är alltså Nya Wermlands-Tidningens uppfattning. Man skulle nästan ha kunnat hämta denna skildring ur en nykterhetstidning. Jag ber också att få hänvisa till att skolöverstyrelsens förre generaldirektör Hans Löwbeer och dess nuvarande chef Jonas Orring givit uttryck åt sin djupa oro över den effekt på ungdomens alkoholvanor som mellanölet har haft. Jag konstaterar vidare att länsstyrelsen i Gävleborgs län, alltså Jarl Hjalmarsons län, för bara ett par månader sedan såg sig nödsakad att vidta ett flertal åtgärder mot det växande Slmissbruket och bl.a. gjorde en framställning till kontrollstyrelsen — en tämligen drastisk åtgärd i en fråga av detta slag för att komma från en länsstyrelse. Jag kan ärligt tillstå att jag inte omelelbart var benägen att motionera mot lenna proposition, eftersom det gällde att försök och eftersom detta, såsom redan sagts, är förbundet med en rad förbehåll — man bör ju vara öppen och positiv till experiment, särskilt till sådana som vetenskapligt kan kontrolleras. Vi vände oss faktiskt inte här i riksdagen, i varje fall gjorde ingen det från den grupp jag företräder, med ett avslagsyrkande mot försöken med fri utminutering av starköl i Värmlands och Göteborgs och Bohus län — ett försök som gällde en bred publik och där man således hade utsikt att bedöma ut fallet i en normalbefolkning i normala miljöer. Det gick sedan illa, som vi vet. Ser man närmare på den sak det nu gäller, är förslaget till försöksverksamhet enligt min mening otillfredsställande berett — jag snuddade vid det när jag talade om personalvårdsnämnden, som är en av de två instanser som har yttrat sig. Ingen militär instans i egentlig mening — jag tänker på förbandschefer — har hörts, inga nykterhetsvårdande myndigheter heller. Försöket skulle kunna genomföras, om det vär upplagt som en grundligt genomtänkt försöksverksamhet, avseende dem det gäller i stort. Vi får med detta försök i stället ett tillfälle att se effekten på det speciella urval militärpersonal, som är kvar på förbanden efter tjänstgöringstidens slut. Därtill kommer att det tvivel på att det verkligen är möjligt att på ett meningsfullt sätt mäta effekten av försöksverksamheten, som en ledamot av alkoholpolitiska utredningen uttalat i en reservation, knappast kan avvisas. Jag fäster på nytt uppmärksamheten på att det inte blir ett genomsnitt av militärpersonal, som försöket kommer att gälla, och att det inte blir möjligt att pröva hur de civila vanorna bland den manliga genomsnittsbefolkningen att förtära öl av olika typ verkar under de förhållanden, bland annat i samband med måltider, som råder inom militärförbanden i deras normala funktioner. Försöket görs under specifika förhållanden med ett högst speciellt urval av försökspersoner. Hur samma frihet att dricka öl inom som utanför militärförbanden verkar kommer man alltså inte att kunna pröva. Som herr Vigelsbo berörde råder det oklarhet om hur länge försöket skall pågå.

Herr talman! Jag är ledsen att behöva säga till kammaren att herr Wiklund i Stockholm visar en upprörande okunnighet då han karaktäriserar försvarets personalvårdsnämnd. Herr Wiklund har över huvud taget inte satt sig in i hur nämnden arbetar och hur den är sammansatt. Han säger bla. att nämnden saknar nykterhetspolitisk sakkunskap. En av medlemmarna i nämnden är den tjänsteman i skolöverstyrelsen som har ansvaret för styrelsens äskanden när det gäller nykterhetsorganisationernas verksamhet o.s.v. Jag har erinrat om att det bland nämndens ledamöter finns aktivt verksamma medlemmar av nykterhetsrörelsen. Samtliga nämndens ledamöter har enats om att tillstyrka denna försöksverksamhet. Vidare säger herr Wiklund att ingen militär instans har tillfrågats. Bör vi inte, herr Wiklund, i detta sammanhang räkna med att Officersförbundet är representerat i nämnden? Dessutom är en av ledamöterna chef för ett av de största stockholmsförbanden, vilket verkligen har att brottas med det problem vi nu talar om. Om herr Wiklund anser att personalvårdsnämnden inte har sakkunskap på detta område och att den som remissinstans inte bör tillmätas någon större vikt, måste det således betyda att herr Wiklund helt saknar kännedom om nämnden och dess arbete. Jag vill också vända mig mot en an nan sak som herr Wiklund sade. Det gäller. frågan om likställdheten mellan de värnpliktiga och andra ungdomar. På en mängd områden kan man inte uppnå likställdhet för de värnpliktiga; det ligger i militärsystemets natur. Men jag sade i mitt anförande att man med hänsyn till försvarsviljan så långt det är möjligt bör skapa lika villkor. Det görs för närvarande bl.a. experiment med civil klädsel även innanför kaserngrindarna. Det föreliggande förslaget är ett försök att på ett begränsat område åstadkomma ökad likställdhet mellan pojkarna i militärtjänst och andra ungdomsgrupper.
Herr talman! Det var en gruvlig salva som herr Alemyr avfyrade, och det kan måhända vara riktigt att göra det i ett försvarssammanhang. Jag tycker också att det är naturligt att herr Alemyr försvarar personalvårdsnämnden, eftersom han är dess ordförande. Att det i personalvårdsnämnden finns personer som kan denna sak har jag inte ifrågasatt. Jag talade om nämnden som organ, och herr Alemyr vill väl ändå inte göra gällande, att personalvårdsnämnden är en nykterhetsvårdsnämnd eller en specialmyndighet för att bedöma sådana här frågor? Varför kunde man inte låta de vanliga nykterhetsvårdande organen yttra sig seriöst i denna fråga? Skolöverstyrelsen nämndes av herr Alemyr. Varför kunde inte den få yttra sig? Skolöverstyrelsen har stor erfarenhet av hur det förhåller sig bland ungdomen. Dess chef har uttalat stor oro beträffande mellanölets roll när det gäller utvecklingen av ungdomens alkoholvanor. Socialstyrelsen borde naturligtvis också ha fått yttra sig liksom de nykterhetsvårdande organen i de orter som har militärförläggningar. Det var detta jag avsåg. Man fick av herr Alemyrs anförande nästan det in trycket att personalvårdsnämnden hade sakkunskap utöver vad som hör till denna världen. Jag vill inte säga att det är oviktigt att personalvårdsnämnden yttrar sig, men jag anser att man borde ha försökt få en mer differentierad opinionsbild genom att tillfråga de särskilt sakkunniga organen när det gäller nykterhetsvården.

Herr talman! Det skulle alltså betyda att man i sådana frågor vore förbjuden eller hindrad att inhämta yttrande från nykterhetsvårdande organ. Det är en mycket märklig tolkning, och jag tror inte att den på något sätt är korrekt.

Herr talman! I propositionen säger departementschefen att försöket med ölutskänkning vid förbanden skall pågå tills vidare utan någon fastställd tidsbegränsning. Jag har i en motion framhållit att försöket från både principiella och andra synpunkter hade bort tidsbegränsas. Med litet god vilja kan jag emellertid nöja mig med den skrivning utskottet gjort i sitt betänkande; denna fråga är ju inte särskilt stor i sammanhanget. Jag skulle i stället vilja ägna några minuter åt själva förslaget som sådant. Jag gör detta därför att jag inte riktigt kan förstå hur det har kunnat uppstå oenighet i denna lilla fråga. Nykterhetsgruppens ställningstagande förbryllar mig verkligen. även om jag i de alkoholpolitiska frågorna har en annan mening om alkoholpolitikens utformning känner jag mycket stor respekt för nykterhetsrörelsens insatser för ett nyktrare samhälle. Trots att jag inte tror att restriktionssystem är lösningen på alkoholproblemet har jag försökt sätta mig in i och förstå hur exempelvis herr Wiklund i Stockholm, herr Engkvist, herr Vigelsbo och andra resonerar sig fram till sin uppfattning.

Varje gång jag omprövat min uppfattning har jar trots allt stärkts i den liberala synen på alkoholpolitiken. Jag vill emellertid, herr Wiklund, starkt understryka min respekt och förståelse för den motsatta ståndpunkten och helhetsuppfattningen i alkoholfrågan. Vad som däremot är svårare att förstå är reservanternas yrkande om avslag på förslaget om den här försöksverksamheten. Har vi inte i flera år varit överens om att på olika sätt styra över konsumtionen från starkare drycker till svagare? Har vi inte varit överens om att det gäller att begränsa det avsevärt skadligare starkspritsdrickandet? Visst är det allra bäst att över huvud taget inte nyttja dessa drycker, men vi måste vara realistiska. Ett alkholfritt samhälle är dess värre en utopi, och vi måste därför utforma vår alkoholpolitik så att vi kan räkna med en så bred förankring som möjligt i de djupa 1leden. Här gäller det frågan huruvida öl på försök skulle kunna utskänkas på de militära förbanden och marketenterierna. Det gäller alltså inte utskänkning av starksprit, starkvin eller lättvin, utan det gäller om värnpliktige eller repgubben Svensson skall få dricka en öl till kvällssmörgåsen ifall han tycker om att göra det. Vad är då motionärernas och reservanternas alternativ? Deras alternativ är att denne Svensson, som är inkallad för att öva sig för uppgiften att försvara vår hembygd och vårt land, om han önskar en öl skall bli tvungen att smygdricka denna inom kasernområdet eller klä om sig för att efter dagens övningar bege sig till regementsortens krog. Den som har varit inkallad är klart medveten om hur olustigt smygdrickandet på kasernområdet är, men han vet också att det vid ett krogbesök efter tjänstens slut ofta tyvärr blir mer än en flaska öl. Jag vill även understryka att det här gäller en försöksverksamhet. Resultatet av denna borde vara värdefullt för alla som är intresserade av alkoholfrågorna och den framtida alkoholpolitikens utformning. Jag måste vidare påpeka det orättvisa i att en officer kan få en öl på mässen. Är man underofficer, kan man också få en öl på mässen, och är man underbefäl, kan man få en öl på marketenteriet eller mässen, men för en vanlig menig, en vanlig basse, blir det kalla handen. Är det jämlikhet? Så behandlas alltså den unga generationen, som vi i övrigt ställer så stora krav på och hoppas så mycket av. När den unge mannen är civil och står i matkön i arbetsplatsens lunchrum, kan han få en öl till maten, men är han klädd i uniform och är i det svenska försvarets tjänst, vägras honom detta, t.o.m. på hans fritid. Jag försökte lyssna noga på herr Wiklund och flera av de övriga som har försvarat reservationen. Jag återupprepar, herr talman, att jag har stor respekt för nykterhetsgruppens helhetsuppfattning i alkohbolfrågan, men den ståndpunkt som man har intagit i dag förbryllar mig och säkerligen också många utanför detta hus, icke minst bland de unga. Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till bevillningsutskottets hemställan.
Herr talman! Jag är inte på något sätt förvånad över att herr Wennerfors är så förbryllad av vårt ställningstagande i denna fråga. Han har nämligen vid upprepade tillfällen här och även utanför detta hus framträtt som en av de främsta försvararna av Ölintressena i detta land. Om jag inte enligt herr Alemyr förstår särskilt mycket av vad personalvårdsnämnden gör, förstår herr Wennerfors inte särskilt mycket av hur det går till på en militärförläggning efter tjänstgöringstidens slut. De flesta söker ta sig därifrån så snart som möjligt, och det är i varje fall inte min uppfattning att en möjlighet att dricka mellanöl skulle hålla dem kvar i militärförläggningen.

Herr talman! I motion I:1022 och II: 1174 har vi motionärer yrkat avslag på proposition nr 86, och jag vill med några ord motivera mitt ställningstagande. Jag tror inte att man tjänar saken genom att ta upp något resonemang om nykterhetspolitiken i dess helhet. Jag tror i stället att debatten i detta ärende tjänar sitt syfte bäst om den begränsas till vad förslaget innebär. Jag vill därför inte säga att saken är oväsentlig, tvärtom. Frågan gäller ungdom under värnpliktsutbildning. Det är visserligen fråga om en försöksverksamhet, och en begränsad sådan, men vad skall denna försöksverksamhet egentligen tjäna till? Alla känner till de negativa verkningar som mellanölet har fått på ungdomens tillvänjning och attityder. På ytterligare ett område vill man nu introducera mellanöl, och följden kan inte bli någon annan än en ökad och icke önskvärd tillvänjning bland ungdomar. Överbefälhavarens agerande i denna fråga är både besynnerligt och anmärk ningsvärt. Vår högste militäre chef har här tagit ett initiativ som vi bör avvisa. Man ökar inte trivseln vid de militära förläggningarna genom att göra marketenterierna till ölpubar. Annars är de värnpliktigas trivsel en fråga som borde uppmärksammas mera på högsta ort. I en interpellationsdebatt för ett par, tre år sedan efterlyste jag initiativ till fritidsaktiviteter framför allt för de värnpliktiga från södra och mellersta Sverige som får sin värnpliktsutbildning vid norrlandsregementena. Så långt jag har kunnat följa utvecklingen på detta område har inga initiativ i detta fall tagits av överbefälhavaren eller honom närstående mer än denna framställning nu om utskänkning av öl på marketenterierna. I propositionen citeras några meningar i ÖB:s motivering för framställningen. Han uttalar där bl.a. att känslan av förmyndarskap skulle försvinna, om de värnpliktiga finge dricka mellanöl på »markan». Bevillningsutskottets majoritet har gått på detta. Utskottet har t.o.m. lagt till ordet »omotiverat». Om man nu sätter ordet »förmynderskap» i motsats till ordet »frihet»> — och det måste man göra i detta sammanhang — vill åtminstone jag lägga in litet mer innehåll än detta om mellanöl i ett så stort och värdeladdat ord. Jag finner således inga som helst skäl som talar för en försöksverksamhet av det slag som föreslås i propositionen, och jag yrkar därför, herr talman, bifall till den reservation av herr Wärnberg m.fl. som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill säga ett par ord i anledning av proposition nr 86, där det föreslås försöksverksamhet med ölutskänkning på militära marketenterier. Också jag har reagerat för att endast två remissyttranden har avgivits. Inom alkoholpolitiska utredningen, som står för det ena yttrandet, råder det delade meningar. T. o. m. förslagsställaren, ÖB, tycks vara tveksam till att utvidga mellanölsreformen till militära marketenterier och föreslår därför försiktigtvis en försöksverksamhet. Det sägs i propositionen att försöksverksamheten skall bedrivas under noggrann kontroll, men svårigheterna därvidlag torde vara betydande. Alkoholpolitiska utredningen uttalar, att den föreslagna försöksverksamheten möjligen kan ha ett visst värde för att klarlägga vilken roll ölet kan spela för nykterhetstillståndet bland ungdomen i den speciella situation som just militärtjänstgöringen utgör. Alkoholpolitiska utredningen ställer vidare som ett absolut villkor för ett genomförande av ÖB:s förslag att garantier skapas för en ordentlig uppföljning av försöket. En av ledamöterna i alkoholpolitiska utredningen har reserverat sig mot beslutet under åberopande av att möjligheten att på ett meningsfullt sätt mäta effekten av den försöksverksamhet det här gäller måste bedömas som ringa, varför den ter sig meningslös och därtill innebär risker för ökade alkoholskador. Dalarnas distriktsloge av IOGT har hemställt att ÖB:s förslag avvisas. De skäl som anförts för försöksverksamheten anses inte bärande. Risk föreligger för att den kan medföra allvarliga konsekvenser för det allmänna nykterhetstillståndet. Den har vid sin senaste avslutade kongress också betonat ölets negativa verkningar för vår ungdom och t.o.m. använt så starka uttryck som att ölet är »social dynamit> för vår ungdom. Jag tror att det ligger något i dessa uttalanden, och jag tror att vi bör hysa all respekt och aktning för nykterhetsorganisationernas synpunkter i dessa frågor. Det sägs att utskänkningen endast skall bedrivas efter tjänstgöringens slut för dagen och därigenom också kan bidra till att minska förtäringen utanför kasernområdet. En sådan bevisföring är knappast riktig. Det finns väl också möjlighet för att denna försöksverksamhet kan påverka dem som tidigare har varit ointresserade till icke önskvärd tillvänjning. I utskottets uttalande framhålls att försöksverksamheten skall »mera ses som ett led i strävandena att begränsa sådana regler inom militärlivet som kan bidra till att hos de värnpliktiga skapa känslan av att stå under ett omotiverat förmynderskap än som ett led i en nykterhetspolitisk reformverksamhet». Utskottet anser också att från nykterhetspolitisk synpunkt kan frågan anses vara bagatellartad. Man skulle kunna instämma i utskottets skrivning, om värdet av ett omotiverat förmynderskap genom denna försöksverksamhet kunde elimineras. Men kan det vara riktigt att, som utskottet säger, det skulle ligga ett så stort värde 1 detta genomförande av ölutskänkning att förmynderskapskänslan skulle försvinna i och med detta? Det tror jag verkligen inte. Hur skulle det i så fall uppfattas, ifall risk förelåg för att sådana olägenheter uppstod att försöket kanske t.o.m. skulle behöva avbrytas, vilket enligt ÖB inte utesluts? Utskottets uppfattning är att försöksverksamheten ur nykterhetspolitisk synpunkt inte spelar någon roll. Jag skulle vilja tillägga att det dock kan spela en negativ roll. Jag kan inte dela de två ledamöters mening i alkoholpolitiska utredningen, vilka ansett, att utredningen klarare bort uttala sig för värdet av den föreslagna försöksverksamheten, som enligt deras mening bör ses som ett led i en alkoholpolitisk strävan att styra över konsumtionen från starkare till svagare drycker. Det torde vara väl klarlagt att ölet i många fall är inkörsporten för många unga människor till ännu starkare drycker, varför ölets roll inte kan anses vara bagatellartad. Ris ken för att nuvarande ölrestriktioner skall skapa känsla av omotiverat förmynderskap hos värnpliktiga måste, såsom jag upplever det, betecknas som mycket liten, i varje fall i förhållande till alla andra inskränkningar som drabbar den enskilde vid fullgörandet av militärtjänstgöringen. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som fogats till utskottets betänkande.

Herr talman! Efter alla de »trosbekännelser> som framförts från nykterhetshåll vill jag understryka att nykterhetsrörelsen inte är principiellt enig i de alkoholpolitiska frågorna. Vi kan som exempel ta organisationen Verdandi vars synsätt återspeglats i nr 3 i år av tidningen Verdandisten. Jag citerar: »SSU och Verdandi vill bryta ”väckelseepoken” och göra realpolitik av kampen mot alkoholskadorna. Restriktionerna och lagstiftningen kring försäljningen av öl, vin och sprit får inte bli en huvudfråga.» Just beträffande denna konkreta fråga tog jag mig friheten att kontrollera Verdandis uppfattning. Organisationen som sådan har inte tagit ställning, men den funktionär inom organisationen som jag träffade talade starkt för propositionen. Därmed tror jag att vi kan vederlägga resonemanget att det står en nykterhetsfront mot en annan front i denna fråga. Vi måste bedöma dessa problem med en annan utgångspunkt. Under senare tid har det skett en större anpassning av de militära bestämmelserna till gällande civila normer, vilket naturligtvis innebär en positiv utveckling, och detta av flera skäl. Det främsta är att de värnpliktiga upplevt åtskilliga bestämmelser som omotiverade, vilket naturligt nog kunnat utgöra en bidragande faktor till en negativ inställning till militärtjänstgöringen som sådan, något som givetvis är olyckligt. De nya bestämmelser som nu trätt i kraft bygger i mycket stor utsträckning på principen att bestämmelser i Tjänstereglemente för Krigsmakten skall överensstämma med gällande civila normer och därmed får också de värnpliktiga en mindre stark känsla av detta omtalade och omotiverade förmynderskap. Vi har alltså sett att mycket redan avskaffats. Den gamla klassiska reveljen finns inte längre, hälsningsplikten i sin gamla form är också avskaffad o.s.v. Förslaget i propositionen bygger i hög grad på samma motiv. Det finns för närvarande ett förbud som, såvitt jag förstår, inte kan motiveras med tjänsteskäl och detta leder till att man kan få en känsla av att stå under förmynderskap. Vi skall också ha klart för oss vilka förutsättningar för försöksverksamhetens genomförande som uppställs i propositionen. Det framhålles bl.a. att försöksverksamheten skall ske i intimt samråd med den alkoholpolitiska utredningen, att det endast är fråga om utskänkning — således inte om utminutering — av vanligt öl och mellanöl, att alkoholpolitiska utredningen förutsättes göra en uppföljning av försöket och slutligen att försäljningen skall ske endast efter tjänstens slut. I detta sammanhang vill jag polemisera något mot motionärerna och de tidigare talarnas yttranden. Man säger att berörda organ inte har haft tillfälle att yttra sig över förslaget och framhåller att ÖB är mycket tveksam, men båda dessa påståenden är felaktiga. Frågan har ingående diskuterats bl.a. i samband med den totala anpassningen av militära bestämmelser till civila normer. Representanter för de politiska ungdomsförbunden har deltagit i diskussionen liksom även förbandschefer och andra berörda grupper såsom vissa förbandsnämnder. Beträffande ÖB:s tveksamhet vill jag säga att jag uppfattat saken så, att tveksamheten närmast består i att ÖB ifrågasätter enligt vilka regler utskänkningen skall ske — det är alltså inte fråga om någon tveksamhet beträffande utskänkningen som sådan. Låt oss också tillägga att när inte ens ÖB finner det nödvändigt att upprätthålla skillnaden mellan värnpliktiga och andra jämnåriga i dessa avseenden har jag mycket svårt att förstå att andra skall behöva lägga förmyndaraspekter på frågan. Vidare har motionärer och andra talare anfört att det är svårt att kontrollera ölförsäljningen och att skilja på värnpliktiga med och utan kvällstjänstgöring. I och för sig tror jag inte att det är några svårigheter med att kontrollera försäljningen vid utskänkningen. Där finns det många praktiska vägar att gå fram på. Vad svårigheten att skilja mellan tjänstgöringsfria och icke tjänstgöringsfria värnpliktiga beträffar bottnar resonemanget i viss utsträckning i okunnighet hos talarna. Kvällstjänstgöring förekommer nämligen i mycket stor utsträckning på samma kvällar för samtliga enheter inom förbandet. Vissa skillnader förekommer, men i huvudsak är den tjänstgöringen förlagd till samma kvällar, och då kan svårigheterna i det fallet inte bli särskilt stora. Dessutom kan tilläggas, alldeles oavsett vad man rent principiellt tycker om nummerbrickor på soldater, att varje soldat har en nummerbricka av vilken det framgår vilken enhet vederbörande tillhör. Slutligen är resonemanget att det är svårt att genomföra en viss reform i och för sig inte något argument mot att genomföra reformen. Här har också talats om den okontrollerade ölkonsumtionen utanför kasernområdet. Den senaste talaren ifrågasatte riktigheten i påståendet, att den konsumtionen skulle minska. Låt mig i anslutning till det säga, att det är svårt att finna motiv för att någon skul le gå ut till sin bil för att dricka öl, när han inom kasernområdet under vettiga former kan dricka sitt mellanöl. Jag vill också tillägga att den insmuggling av öl till förbandsområdena, som vi måste erkänna förekommer, sannolikt skulle försvinna vid ölförsäljning på marketenterierna. Låt mig slutligen göra tre konstateranden. Utskänkning av öl förekommer redan på mässarna. Det är rimligt att även de värnpliktiga får rätt att köpa öl. Vi får se det som ett led i demokratiseringssträvandena inom försvaret. Vidare fullgör omkring 50 000 personer årligen sin första militärtjänstgöring, och huvuddelen av dem är 20 år, alltså samma ålder som riksdagen för några dagar sedan beslöt att fastställa som myndighetsålder. Dessutom fullgör 70 000—90 000 människor repetitionstjänstgöring varje år, och av dem är samtliga myndiga. Jag tycker att vi bör kunna visa dessa båda grupper samma förtroende i militära som i civila sammanhang.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
Herr talman! Jag ber att med några ord få motivera mitt ställningstagande när denna fråga behandlades i utskottet. Jag tror det är riktigt som herr Engkvist och herr Wennerfors framhöll, att den detaljfråga vi nu diskuterar är av relativt liten betydelse. Däremot finns det naturligtvis all anledning att understryka vad såväl utskottet som reservanterna skrivit om att åtskilliga drag i dagens nykterhetspolitiska situation är oroande. Men jag tycker som sagt att vi inte skall blåsa upp detta spörsmål till någon stor fråga. Mitt ställningstagande grundar sig helt enkelt på det förhållandet, att vi har en alkoholpolitisk utredning som arbetar med den nykterhetspolitiska situationen, vilken såsom både utskottet och reservanterna konstaterar ter sig oroande i vårt svenska samhälle. Alkoholpolitiska utredningen behöver givetvis ett visst underlag för att arbeta. Vi har tidigare haft försöksverksamhet av två olika slag, som utredningen fått ta ställning till. Vi har haft försök med fri försäljning av starköl i livsmedelsbutikerna, ett försök som misslyckades totalt. Vi har också haft en försöksverksamhet med utskänkning av spritdrycker i teaterfoajéerna, ett försök som utföll så lyckligt att många ansåg att det inte längre skulle betraktas som ett försök. När man nu gör ett försök även på detta område tycker jag att det finns all anledning att betrakta det som ett verkligt försök, även om det inte är tidsbegränsat. Jag tycker också att det misslyckade försöket med den fria försäljningen av starköl bevisar att man, om försöket skulle misslyckas, är beredd att gripa in och omedelbart stoppa den, såsom skedde med försäljningen av starköl. Det har under dessa förhållanden inte varit svårt för mig att ta ställning till denna fråga.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

Herr talman! Redan när förevarande proposition kom i min hand förbryllade den mig. Även ÖB:s ställningstagande, som innebar att han förordade försöket, gjorde mig förvånad. Den uttolkning som givits av vad som står i propositionen finner jag emellertid vara ännu mera förbryllande. Slutsatsen skulle väl vara, om jag rätt tolkat det som jag nu fått höra, att man genom att främja ölförtäring skall försöka att minska den och att det skall bli svårare att dricka öl genom att det skall bli lättare att få tag på öl. Det måste vara en logisk kullerbytta. Vidare säger man att detta är en liten fråga, och jag kan på sätt och vis hålla med om det. Men det är ändå en stor fråga i så måtto, att den utgör ett led i en utveckling som gör mig mycket bekymrad och ledsen. Herr talman! Jag vill uttala min oro över och min protest mot detta försök, och jag vill betona hur farligt jag anser det vara. Jag skall be att få stryka under vad som står på några rader i den motion, som nämns först i utskottets utlåtande, nämligen följande: »Givetvis kan man antaga att marketenteriutskänkning av öl skulle kunna medföra minskad förtäring utanför kasernområdet, men en sådan slutledning är knappast bevislig. Säkerligen är det andra antagandet troligare, nämligen att ölutskänkning på marketenteri påverkar förut ointresserade till icke önskvärd tillvänjning.» Något av denna inställning skymtade också i ÖB:s uttalande, och det är min övertygelse att den är riktig. Jag vill framställa en vädjan till kammarens ledamöter att besinna sig. Jag tycker att ordet »försök» är ohyggligt i detta sammanhang. Det gäller ett experiment som är onödigt mot bakgrunden av den alkoholpolitiska utvecklingen och med tanke på dagens läge på nykterhetsfronten i Sverige. Låt oss använda våra krafter för att vända strömmen i stället för att steg för steg gå nedåt! Här behövs alla goda krafter, ty detta är ett mycket stort samhällsproblem. Alkoholproblemet är enligt min mening mycket störer än narkotikaproblemet. Och om ett förverkligande av propositionsförslaget skulle leda till att några människor förs till alkoholism, ja, skulle bli inkörsporten till fördärvande vanor, så vill jag inte vara med om att ta ansvaret för det. Det kan inte vara riktigt att tro att detta försök skulle bidraga till att förtäringen de facto blir mindre. Jag skulle förmoda att försöken leder om inte till kraftiga applåder från bryggerierna så dock till en betydande inverkan på deras försäljningskassor. Vårt samhällsansvar kräver, tycker jag, att vi inte låter försöken äga rum. Jag är också tveksam huruvida utvecklingen mot förbättrad nykterhet främjas av att man talar för vin och öl. Och när man i detta sammanhang använder ordet reform, så tycker jag att det är fel. Det märks också att partierna är delade i denna fråga. Och till min gode vän herr Wennerfors, som jag har så lätt att förstå i många andra sammanhang, vill jag säga att om han finner vårt ställningstagande på nykterhetsfronten förbryllande, så tycker jag att hans resonemang är mer förbryllande. Först och främst borde herr Wennerfors veta att även om han håller på jämlikhet och sådant måste man ändå säga sig, att det är en viss skillnad på dem som besöker officersmässen och de unga rekryterna. Jag begär en större mognad och en större förmåga att bedöma verkningarna av ölförtäring av en man som nått den åldern och den ställningen att han är officer. Jag tvivlar inte på att herr Wennerfors är en ungdomens man, men jag är inte övertygad om att hans ställningstagande i detta fall gör honom till en ungdomens vän. Vi nykterister, vi som arbetar inom nykterhetsrörelserna, anser oss i alla fall vara främjare av ungdomens intressen. Det var en mycket ung talare, herr Gustavsson i Nässjö, som nyss också gjorde uttalanden om nykterhetsrörelsen. Och det är möjligt att herr Gustavsson har rätt då han citerar en representant för Verdandi. Men själv har jag under många år arbetat inom I.O.G.T., varit medlem av MHF och i kristna sammanhang verkat för folknykterheten, och jag tror mig vara en talesman för nykterhetsrörelsen då jag säger, att de allra flesta vänder sig mot denna försöksverksamhet. Jag tror att de som i dag är unga i morgondagens samhälle kommer att förstå den som försökte bromsa utvecklingen på detta område. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Gustavsson i Nässjö tar synnerligen lätt på en rörelses uppfattning. Hans mycket intressanta utläggningar i frågan kan verka vara sakligt underbyggda, men om han låter en tjänsteman i en folkrörelse ge uttryck för hela folkrörelsens uppfattning tillmäter jag inte herr Gustavssons uttalande något värde. Det som fick mig att gå upp i debatten var emellertid närmast herr Alemyrs inlägg. Herr Alemyr förde in ölet i ett resonemang om försvarsviljan — det var detta som tände. Jag var nämligen förra året på besök i Gävle och hade tillfälle till ingående diskussioner om saken med chefen för mässverksamheten. Jag är organiserad nykterhetsman, men i dessa frågor är jag ytterst tolerant. I min hemkommun har vi haft en mängd diskussioner i liknande frågor.

Men jag måste beträffande denna fråga — framför allt som herr Alemyr framställer den — känna mig en aning reserverad. I den debatt som fördes i Gävle kröp så småningom fram att det här säkerligen är fråga om att bredda kundunderlaget för mässen. Man har där utformat hela mässrörelsen på ett mycket smakfullt sätt. Inte minst hade man dekorerat mässen mycket trivsamt. Men vad kommer att inträffa framöver därest vi tillstyrker propositionen?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

Herr talman! Apropå herrar Olssons i Mölndal och Nilssons i Agnäs polemik mot mig beträffande Verdandis ståndpunkt vill jag säga att jag i och för sig inte konstaterade att hela Verdandi i just denna fråga enhetligt sluter upp bakom den uppfattning som framkommer i propositionen. Vad jag däremot citerade var Verdandis principiella inställning. Med utgångspunkt i denna är det inte ologiskt att dra slutsatsen, att sannolikheten talar för att denna organisation sluter upp bakom propositionen i just denna fråga. Det är detta som är det intressanta, ty det är här som skiljelinjen de facto går i uppfattningen om hur nykterhetspolitiken skall bedrivas. Verdandi har såsom jag ser det en realistisk uppfattning. Man säger där att vi inte skall gå till attack mot alkoholbruket som sådant. Det är orealistiskt att tro att vi helt kan få bort detta. Däremot — och detta är det väsentliga — skall vi försöka komma till rätta med de negativa effekterna. Det är där vi skall skjuta in vår verksamhet. Herr Nilsson i Agnäs säger att han ställer större krav på officerarna och att han väntar sig mera av dem än de värnpliktiga. Jag ställer precis lika stora krav på de värnpliktiga, och jag tror att de säkerligen har lika gott omdöme som vilken officer som helst.

Herr talman! I mitt anförande tidigare i dag begränsade jag mig till de synpunkter jag ansåg angelägna att framföra mot bakgrund till ställningstagandet i försvarets personalvårdsnämnd. Jag avstod från att gå in på hela problemkomplexet, bl.a. därför att detta trots allt är en liten fråga när det gäller hela det stora nykterhetspolitiska försöksfält som man arbetar med. När jag nu kommer tillbaka beror det på att jag tror att min vän Olsson i Mölndal missförstod mig och att han i mitt anförande läser in för mycket beträffande sambandet mellan öl och försvarsvilja. Jag sade i mitt första anförande: För att få pojkarna i militärtjänsten aktivt engagerade för och positivt inställda till sina uppgifter ansågs det angeläget att så långt det är möjligt skapa ungefär likartade villkor för pojkarna utanför och innanför kaserngrindarna. Att försöksvis införa mellanöl på marketenterierna är en liten detalj i strävandena att nå fram till en sådan likställighet. Jag nämnde också att försök med civil klädsel o.s.v. är andra detaljer för att nå fram till detta mål. Vi skall alltså inte överdriva betydelsen av ölet i och för sig. Låt mig till sist bara erinra om att idén med försöksverksamhet har uppstått under en konferens mellan ungdomsorganisationerna och representanter för försvaret. Det var sålunda därifrån den idé kom som så småningom utmynnade i ett förslag från överbefälhavaren. De samlade svenska ungdomsorganisationerna anser det ha värde att detta försök görs, och det är ock så ett skäl till att försvarets personalvårdsnämnd enhälligt har tillstyrkt förslaget. Jag ber att få upprepa att i personalvårdsnämnden sitter ledamöter som är mycket aktiva inom nykterhetsorganisationerna. Där finns bl.a. två värderade ledamöter av denna kammare, som medverkar i nykterhetsrörelsens arbete och väl känner det. Jag erinrade också om att den tjänsteman i skolöverstyrelsen som närmast handlägger ärendena beträffande ungdomsoch nykterhetsorganisationer har varit med om det enhälliga tillstyrkandet. Jag har därför, herr talman, bedömt som angeläget att meddela kammaren personalvårdsnämndens ställningstagande på denna punkt.

Herr talman! Jag delar herr Gustavssons i Nässjö uppfattning att det inte behöver vara något fel på ungdomens omdömesförmåga i och för sig. Den är nog lika bra som andras, kanske bättre. Men det finns något som heter mognad och erfarenhet. Jag har själv varit 18 år, och jag måste nu, när jag har nått medelåldern, medge att en del uppfattningar jag hade då har jag fått korrigera. Jag menar att det är något positivt i detta. Det innebär ingen nedklassning av ungdomen, tvärtom. Jag tror att den begär av oss att vi på de områden, där den själv inte kan överblicka konsekvenserna av vissa saker, säger vår mening. Man har talat så mycket om förmynderskap, men är det bara någonting negativt? Nej, det är också någonting positivt. Jag är emot förmynderskap som består av tvång för tvångets egen skull, men att en klok, vis och erfaren människa ger mig ett råd kan jag inte uppfatta som någonting negativt, även om hon skulle betraktas som min förmyndare. Hur långt skall vi för övrigt gå när det gäller alkoholservering? Det blir väl skolbespisningarna nästa gång, eller hur? Det kan inte råda något tvivel om det. Och hur ser det ut den dag då försöket är slut och köerna på marketenteriet får veta att nu säljs inte längre öl? Jag undrar om det inte är bättre — som herr Vigelsbo sade — att nu sätta stopp i stället för att göra ett försök och sedan en dag komma till folk, som kanske inte har förstått att det rörde sig om ett försök utan trott att det var en förändring, och säga: Nu är det slut. Jag kan inte heller förstå likställighetskravet, som herr Alemyr framförde. Jag tror inte att människorna i det militära, inte ens repgubbarna, upplever det som någonting fruktansvärt — att vi trampar på deras rätt att vara jämställda med de civila — om vi säger nej till denna försäljning.

Herr talman! Den fråga vi här diskuterar — utskänkningen av öl på de militära marketenterierna — kan i och för sig synas vara utan större betydelse för vår alkoholpolitiska situation. Att jag ändå under några minuter vill ta kammarens tid i anspråk med några synpunkter beror helt enkelt på att vi alla vet, att man i ungdomen är mycket ömtålig och mottaglig för nya intryck. Det fanns i min hembygd ett gammalt talesätt om umgänget med alkoholen: Klarar man sig bara över den första militärtjänsten, så går det bra resten av livet. Det ligger mycken sanning i det gamla talesättet. Vi vet alla hur det är; det blir trots allt "många långsamma kvällar på logementet och i marketenteriet. Om de skall utfyllas med, som några talare tydligen menar, en meningsfylld tillvaro tillsammans med en ölbutelj som lätt kan åtföljas av flera, blir det utan tvekan för många ungdomar inkörsporten till alkoholkonsumtion i hela deras liv. Lika sant som det är att alkoholen för många inte blir något problem, lika sant är det att den för många blir ett problem för framtiden. Jag har mycket liten förståelse för vad som från något håll sades om att utskänkning av öl på marketenterierna skulle göra pojkarna mer aktiva i utbildningen. Skulle detta vara det enda tänkbara sättet att göra de värnpliktiga mer intresserade av sin utbildning, beklagar jag det. Jag vill, herr talman, yrka bifall till den reservation som är fogad vid bevillningsutskottets betänkande.

Herr talman! Bara några korta kommentarer till vad som har sagts här. Jag beundrar herr Gustavsson i Nässjö och herr Alemyr för det förtroende och den högaktning som de har uttalat för ÖB i denna fråga — jag hoppas att det förtroendet skall hålla även i andra sammanhang. Vi har här diskuterat frågan om principerna. Herr Magnusson i Borås och herr Sundkvist höll för bara några timmar sedan från denna talarstol ilskna anföranden för att finansministern hade brutit ut ett ärende ur dess utred ningsmässiga sammanhang. Det gällde förslaget om skatt på traktorer och släpvagnar. Men i dag, när finansministern föreslår att den fråga som nu föreligger till behandling bryts ut ur den nykterhetspolitiska utredningen, är det som om herrarna varit hemma och bytt skjorta och därmed också principer. Jag kan inte förstå att det är så stor skillnad på diskussionsobjekten — den enda skillnaden är att det ena flyter och det andra rullar. Skall vi hålla på principerna på samma sätt i dag som i går, håller mitt yrkande om avslag på Kungl. Maj:ts proposition. Sedan vill jag säga till herr Wennerfors att inte heller jag har varit kronvrak — jag har fullgjort min värnplikt och vet vad kamratskapet innebär. I det fallet är vi alltså likställda, men vi har kanske dragit olika slutsatser av de erfarenheter vi har gjort. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om avslag på utskottets hemställan.
Herr talman! Jag är tacksam för att vi har herr Vigelsbo här i kammaren som logikens store försvarare. Jag trodde dock att herr Vigelsbo kunde hålla med om att den fråga vi diskuterade i går — frågan om skatt på släpvagnar och traktorer — var betydligt större än denna lilla fråga, om pojkarna skall ha tillgång till ett glas öl på mässen eller inte. Jag tycker att det är ganska förvånansvärt att denna lilla fråga har kunnat föranleda en så lång debatt. Det är i full övertygelse om att ställningstagandet i propositionen är riktigt som jag hoppas att denna debatt relativt snart avbrytes och att vi därefter fattar beslut i enlighet med utskottets hemställan, något som jag tror vore ganska förnuftigt.
Herr talman! Herr Vigelsbo drog verkligen en riktig slutsats när han sade att herr Magnusson i Borås och jag hade bytt skjorta; det har förmodligen både herr Magnusson och jag gjort. Men därmed har vi inte bytt åsikt. Det förslag vi nu stöder ligger helt i linje med vad vi kämpade för i går kväll, nämligen att vi borde ha ett bättre utredningsmaterial till grund för det beslut vi skulle fatta. Det är i detta fall inte fråga om att bryta ut någonting, utan det är fråga om att göra ett försök för att få fram ett bättre utredningsmaterial.

Herr talman! Det förefaller mig egendomligt att man mäter och värderar principerna med hänsyn till frågans storlek. Man bryter här ut den ena frågan efter den andra ur pågående utredningar. När utredningsmännen en gång skall skriva sitt betänkande, som väl kommer att väga åtminstone ett eller två kilo, har man förmodligen bara historiken kvar att skriva om. Finansministern har undan för undan tagit bort det väsentliga innehållet ur utredningsuppdraget. Jag har därför principiellt svårt att förstå den ståndpunkt som utskottsmajoriteten intagit i denna fråga.
Herr talman! Herr Vigelsbo måste väl ändå medge att den alkoholpolitiska utredningen, när den skall lägga fram sitt förslag angående den framtida alkoholpolitiken i detta land, kan ha nytta av resultatet av den föreslagna försöksverksamheten. Jag hoppas innerligt att herr Vigelsbo vill medge det.
Herr talman! Får jag säga till herr Magnusson i Borås, att jag inte tror att detta är någon liten fråga. Det kan synas vara en detalj, men det stora sam manhang, till vilket den detaljen hör, är det största problem som vi har i vårt samhälle. En sak har inte nämnts i debatten. Det skulle vara intressant att få veta vad de ungdomar, som skall göra sin värnplikt, själva anser i denna fråga. De som talar för detta förslag tillhör årsklasser som redan fullgjort sin värnplikt. Det stora intresset för denna sak är därför litet egendomligt. Jag tror inte att ungdomarna i dag är så beroende av öl, att de absolut måste ha tillgång till det. Jag tror mycket bättre om vår ungdom såsom jag lärt känna den. Om en pojke har börjat använda öl, så är det därför inte nödvändigt att han har tillgång till det på sin arbetsplats. Vi anser en militärförläggning vara en arbetsplats. är det vanligt att man får dricka öl på arbetsplatsen? Är det riktigt att de pojkar, som har hand om vapen och ammunition, på rasten dricker några mellanöl för att sedan hantera farliga vapen. Herr Magnusson i Nennesholm sade att militärtjänstgöringen är en tid av påfrestning för ungdomarna. Jag har forskat något i detta, och jag vet att åtskilliga ungdomar just under den första militärtjänstgöringen grundlagt sina tobaksoch spritvanor. Jag skulle vilja nämna ett ord som är ganska populärt, nämligen ordet solidaritet. Om vi tänker oss att tio ungdomar genom att dricka mellanöl kommer in på en väg som slutar med att de blir alkoholskadade, skulle jag vilja fråga alla dem som är så glada åt mellanölet om vi inte skall visa så stor solidaritet att vi kan avstå från denna sak för att rädda dessa ungdomar som annars skulle råka illa ut. Det kan ju hända att det är vår bror eller vår son som kommer in på denna farliga väg därför att han i kamratkretsen börjat använda mellanöl. Herr Wennerfors säger att den som varit inkallad vet hur olustigt det är med smygsupandet. Jag har varit in kallad många gånger, herr Wennerfors, och något smygsupande förekommer knappast. Det sker ganska öppet. När jag var inkallad senast — och det har jag vittne på fick vi aldrig somna före klockan två i det tält där vi bodde. Anledningen till detta kan nog herr Wennerfors räkna ut själv. För några veckor sedan behandlade vi frågan om motreklam. Varför skulle vi inte på det militära planet kunna satsa mera när det gäller upplysning och motreklam? Varför kan vi inte göra positiva insatser och inte bara öppna dörrar för sådant som är farligt? Jag skulle respektera överbefälhavaren och regeringen, som ytterst är ansvariga för det förslag som lagts, om de i jämlikhetens intresse hade ordnat så att öl inte serveras till officerarna heller. En sådan åtgärd skulle vi ha hälsat med stor tillfredsställelse.
Herr talman! Jag måste rätta till en missuppfattning som herr Johansson i Skärstad har gjort sig skyldig till. Det är ingalunda så att ölet skall kunna drickas under arbetstid. Man skall inte kunna springa från övningar och dricka en öl, utan det är uteslutande fråga om en rättighet att göra det efter arbetets slut.
Herr talman! Herr Johansson i Skärstad säger att vi inte tagit hänsyn till vad ungdomen anser och att vi borde fråga den. Ungdomsorganisationerna har emellertid fått yttra sig och de bar enhälligt tillstyrkt förslaget, så på den punkten råder ingen tveksamhet. Både herr Johansson i Skärstad och andra har nu utvecklat tankarna om ölet på ett sådant sätt att man nästan är benägen att ställa frågan till dem om de är beredda att över huvud taget förbjuda ölet i Svea rike. Anser herr Johansson i Skärstad att ölet är förenat med så stora risker i jämförelse med de andra alkoholhaltiga dryckerna att vi nu måste överväga att förbjuda det helt? Jag tycker att det har gått så långt i debatten.

Herr talman! Jag tar för givet då att det bara är efter klockan 5 som man får dricka en mellanöl. Jag har inte talat om att förbjuda öl. Jag har däremot sagt att vi förra året var överens här i riksdagen om att vi skulle förbjuda all reklam, och förbjuder man reklamen, måste det vara fråga om någonting farligt. Vi bör inte släppa in ölet, eftersom vi alla är medvetna om att det är farligt, då det har förstört många människor som börjat dricka öl och fortsatt med sprit. Något förbud har vi inte talat om. Det är bara herr Wennerfors som har fått det för sig. sträckning. Härigenom undviks att taxeringsvärdena på skogsfastigheter blir alltför höga. Reduktionen föreslås till 100 kr. per hektar skogsmark, dock högst 30 Z av det oreducerade skogsbruksvärdet.

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 44, som vi nu går att behandla, avser Kungl. Maj:ts förslag till förordning om beräkning av skogsvärde vid 1970 års allmänna fastighetstaxering. Till betänkandet har avgivits en reservation av bevillningsutskottets borgerliga ledamöter, och jag ber att med några få ord få närmare motivera reservationen. Ifrågavarande förslag går ut på att de skogsbruksvärden som skulle framkomma med tillämpning av gällande värderingsgrunder reduceras i viss utsträckning. Enligt gällande bestämmelser skall skogsmark och växande skog vid fastighetstaxering åsättas ett avkastningsvärde, och inte som vid värdering av ren jordbruksfastighet och annan fastighet ett allmänt saluvärde. Inför den stundande fastighetstaxeringen skall beräkningen av värdet på de framtida skogsuttagen, på vilka taxeringen skall grundas, göras med ledning av virkespriserna under åren 1963—1967. Ser man vidare på rånettovärdets utveckling under denna period, finner man att det varierar mellan 26 och ner till 18 kronor per skogskubikmeter. Det lägsta priset avser senaste basår, alltså 1967. Avdrag för allmänna kostnader skall i princip göras med 33 procent. Den nettoavkastning, som man kommer fram till, diskonteras efter 5 procent till nuvärdet. Sistnämnda värde har dock inte fullt ut tillämpats vid närmast föregående allmänna fastighetstaxeringar. Sålunda tillämpades vid 1965 års fastighetstaxering en reduktionsregel med 3 kronor per skogskubikmeter, dock högst 30 procent av skogsvärdet per kubikmeter. Finansministern redovisar i propositionen olika förslag till spärregel. Han säger att han anser en sådan nödvändig även vid 1970 års fastighetstaxering. Efter olika resonemang har han slutligen stannat för en reduktion med 100 kronor per hektar skogsmark, dock högst 30 procent av det oreducerade skogsbruksvärdet. Av remissinstanserna har bl.a. lantbrukets skattedelegation framhållit, att säkerhetsmarginalen vid jämförelse med 1965 års taxering minskar med cirka två tredjedelar. Skattedelegationen liksom länsstyrelserna i Östergötlands och Jämtlands län samt domänverket föreslår en reducering med 150 kronor per hektar. Vi reservanter anser att ett sådant värde bättre svarar mot en mera realistisk bedömning av skogsbrukets lönsamhet och förhindrar att skogsbruksvärdena höjs till en nivå som saknar underlag med hänsyn till nettoavkastningen. Utskottsmajoriteten säger nu att man vid bestämmandet av säkerhetsmarginalen måste beakta, att prognoserna för skogsindustrin inte är helt ogynnsamma på längre sikt. Detta uttalande kan måhända i och för sig vara riktigt, men enligt min uppfattning kommer det att dröja åtskillig tid innan skogsägaren kan tillgodogöra sig några nämnvärda prishöjningar på rånettot. Omkostnaderna för skogsbruket har inte visat någon benägenhet att sjunka; snarare tvärtom. Det helmekaniserade sättet för avverkning m.m. har inte kunnat bemästra kostnadsstegringarna och är för övrigt svårt att tillämpa för den mindre och medelstore skogsägaren. En annan omständighet av betydelse i sammanhanget är den prissättning på grov skog som tillämpats under de senaste åren, varvid de grova dimensionerna av virket undergått en mycket kraftig prisreduktion — avsevärt högre än för medeldimensionerna — vilket hårt slagit igenom i medelpriset per kubikmeter för en skogspost med relativt grov skog. Prisutvecklingen under den föregående basperioden visar också detta. 1967 kom genomslaget med de kraftiga reduktionerna, och då sjönk också rånettovärdet per kubikmeter ned till 18 kronor. Jag kan sålunda i likhet med reservanterna inte dela den ganska optimistiska syn på skogsbrukets lönsamhet, som såväl finansministern som utskottsmajoriteten gett uttryck åt och som kommer att återspeglas i skogsbruksvärdena vid 1970 års fastighetstaxering. Herr talman!

Enligt dessa uttalanden som slagits upp med stora rubriker i pressen och som även väckt en ganska stark reaktion i fastighetsägares och liknande organisationer, skall värdesättningen ske med utgångspunkt från 75 procent av 1968 års saluvärde för fastigheten, vilket beräknas medföra kraftiga höjningar av taxeringsvärdet. Jag kan inte annat än hysa en viss oro inför dessa uttalanden, och jag vill här begagna tillfället att framhålla, att man vid saluvärdets åtsättande inte rimligen kan få bortse från fastighetens avkastning. Herr talman! För en ägare är det till föga glädje, så länge han har fastigheten i sin hand, om fastighetens saluvärde är högt. Det är först vid en avyttring som detta får verklig betydelse för honom. Vad som är väsentligt under innehavet är avkastningen och den lön för nedlagt arbete fastigheten ger. Det är min förhoppning, att de synpunkter jag här framfört kommer att beaktas av vederbörande, som har ansvaret för utfärdandet av anvisningar om värdenivån vid 1970 års fastighetstaxering, så att man inte hamnar på en värdenivå totalt sett för jordbruksfastighet, som avsevärt överstiger avkastningsnivån. Jag tror för min del, att det finns anledning för alla kategorier fastighetsägare, inte minst med hänsyn till de nya signaler om värdesättningen inför den kommande fastighetstaxeringen som jag nyss berört, att med uppmärksamhet följa utvecklingen, så att inte resultatet av värdesättningen medför verkningar i ekonomiskt avseende, som ställer dem i en bekymmersam situation och som inte heller stämmer med verkligheten.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

Herr talman! Propositionen nr 97 avser att ge möjlighet att vid den kommande allmänna fastighetstaxeringen reducera de högre taxeringsvärden på skogen som skulle komma i fråga enlig! sedvanlig värderingspraxis. Enligt propositionens förslag får man garantie; för att det inte fastställs högre skogsbruksvärden än vad som svarar mot de verkliga avkastningsvärdena. Detta sker genom reduktion av de skogsvärden som enligt skogsvärderingsinstruktionen skall ligga till grund för uppskattningen av skogsbruksvärdena vid denna fastighetstaxering. Sådan reduk tion skall kunna ske med 100 kronor per hektar skogsmark, dock med högst 30 procent av det taxeringsvärde som uppkommer vid en värdering utan reduktion. Vid de senaste allmänna fastighetstaxeringarna har det visat sig att skogsvärderingsinstruktionens regler på grund av den ojämna prisutvecklingen och de successivt stegrade omkostnaderna inom skogsbruket medfört vissa ojämnheter vid värderingen av växande skog. Därför har det ansetts nödvändigt med en översyn av skogsvärderingsinstruktionens bestämmelser. En sådan pågår också inom 1966 års fastighetstaxeringskommittéer. Detta kräver emellertid omfattande utredningar och arbetet väntas inte bli färdigt till 1970 års allmänna fastighetstaxering utan först till den följande allmänna fastighetstaxeringen år 1975. Detta har föranlett det förslag som vi nu behandlar om jämkning av skogsbruksvärdet vid 1970 års allmänna fastighetstaxering. Som den föregående talaren nämnde skulle de nuvarande reglerna utan nu föreslagen reduktion medföra en 25 procentig höjning av skogsbruksvärdena 1970. Med hänsyn till att det råder en viss osäkerhet om avsättningsmöjligheterna och kostnadsutvecklingen inom skogsbruket är det enligt utskottets mening inte realistiskt med en så stor höjning av värdenivån, och därför bör åtgärder vidtas i enlighet med propositionens förslag för att hålla taxeringsvärdena på skogsfastigheter nere vid den kommande allmänna fastighetstaxeringen. Det bör emellertid beaktas att prognoserna för skogsindustrin på längre sikt inte är helt ogynnsamma och att en alltför stor sänkning av taxeringsvärdena från olika synpunkter är olämplig såväl från skogsägarnas som kommunernas synpunkt. Vidare bör man tänka på att salupriserna för skogsfastigheter genomgående är mycket högre än taxeringsvärdena trots den försämrade avkastningen. Det sista bör särskilt be aktas i detta sammanhang. Utskottet kan därför inte finna det motiverat med någon större reduktion av skogsbruksvärdet än den som föreslagits i propositionen. Genom avdraget med 100 kronor per hektar skogsmark med begränsning till 30 procent av det oreducerade skogsbruksvärdet får man, såvitt utskottet kunnat finna, en tillräcklig garanti mot alltför höga värden.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

Herr talman! Vi har under de senaste åren vant oss vid att förknippa överväganden om valutor och internationella betalningar med dystra anletsdrag och bekymrade tonfall. Nationalekonomerna har framhållit hur den otillräckliga internationella likviditeten äventyrar tillväxten i handelsutbytet länderna emellan. Riksbankscheferna har ängsligt avvaktat rapporterna om hur valutareserverna utvecklats från månad till månad. Inom varuhandeln har man inte kunnat lita på vad likvid i främmande valutor skulle ha för motsvarighet i det egna landets pengar när likviden skulle bli aktuell för att erläggas, och oroade kapitalägare har växlat om sina tillgodohavanden från valutor som har förefallit hotade till andra som har tett sig tryggare. Spekulanter har, där de så kunnat, hamstrat guld i förhoppning om snabba vinster, och riksdagsmän har i vissa utländska parlament växlat hårda och upprörda ord i debatter om sina regeringars agerande i valutafrågor. Mot denna bakgrund har det inte varit näraliggande att lägga fram förslag om att på den svenska hemmaplanen genomföra någon mera genomgripande liberalisering eller kanske rent av slopa valutaregleringen. Sådana förslag har man avstått från i de motioner som väckts i anslutning till den proposition, där Kungl. Maj:t på sedvanligt sätt begär ett års förlängning av valutaregleringen. Mot en sådan förlängning har varken motionärerna eller någon ledamot av utskottet i dagens läge haft något att erinra. Däremot är motionärerna liksom folkpartiets och moderata samlingspartiets representanter i bankoutskottet skeptiska mot det välbehag, med vilket departementschefen i propositionen uttalar sig om förträffligheten hos valutaregelringar som sådana och i synnerhet den svenska. Det är nämligen faktiskt så att de spänningar, som framkallat oron på valutamarknaderna, till inte ringa del är resultat av regleringar, vilka hindrat successiv utjämning av besvärande skillnader i valutornas köpkraft. Det är inte bara så att oron ger upphov till restriktioner. I minst lika hög grad gäller att orsaksförhållandet är det motsatta, d.v.s. att restriktioner och kontroller av olika slag framkallar oro. Som vi ser det måste målet vara en hög grad av frihet för internationella betalningar. Med Sveriges ovanligt stora utrikeshandel är detta ett särskilt påtagligt intresse. Som en — enligt vår uppfattning välbehövlig — motvikt mot finansministerns så oreserverade belåtenhet med de nuvarande reglerna önskar vi en utredning om möjligheterna att ge regleringen en mera liberal utformning. Det är nu sju, åtta år sedan man gjorde en systematisk genomgång av valutaregleringen. Detaljjusteringar av reglerna har sedan dess gjorts vid olika tillfällen, både i skärpande och i liberaliserande riktning. Likaså har man studerat vad som skulle behöva ändras, om en svensk anslutning till EEC blir aktuell, och vad man har att räkna med vid ett närmare nordiskt ekonomiskt samarbete. Något samlat grepp har man emellertid inte tagit. Ett motiv för att nu på nytt få en systematisk genomgång är också att det formella regelsystemet och praxis kommit att på många punkter gå starkt isär, något som alltid är otillfredsställande. Dessa synpunkter har lett till motionärernas krav på en utredning, en tanke som får stöd i en reservation som fogats vid utskottets utlåtande. Jag ber nu att få yrka bifall till denna reservation.
Herr talman! Reservanterna i detta ärende har Önskat få till stånd en utredning syftande till större frihet i valuta rörelserna. Utskottsmajoriteten anför däremot att en utredning inte är så nödvändig; mindre ändringar i valutaregleringens tillämpning genomförs praktiskt taget årligen, men något samlat grepp på frågan har inte tagits. Svenska sparbanksföreningen har i sitt remissyttrande över en skrivelse, som låg till grund för propositionen, förordat en utredning som skulle belysa och motivera behovet av lagstiftning på valutaområdet under olika tänkbara förutsättningar i utvecklingen under 1970-talet. Vi tycker liksom Sparbanksföreningen att det är motiverat att man tillsätter en sådan utredning med uppgift att undersöka alternativa möjligheter till lättnader i nuvarande bestämmelser. Valutaregleringen tillämpas för närvarande liberalt, och det kan då naturligtvis tyckas vara onödigt med bestämmelser som i praktiken inte fyller någon annan funktion än att vara till hinders. Tillstånd måste begäras, som man får automatiskt — då har emellertid både myndigheten och den som skall söka tillståndet förorsakats en hel del arbete och extra besvär. En översyn av valutaregleringen är mot denna bakgrund enligt vår uppfattning motiverad. Den ökande internationella handeln ställer krav på att vi härvidlag har ett smidigt instrument som inte skapar onödigt krångel och merarbete. Regleringen bör inte få överleva sig själv — i första hand bör den avskaffas i de delar som inte erfordras. Att behålla regleringen för dess egen skull vore ju meningslöst och dessutom kostsamt. Går det att nå fram till större frihet och mindre krångel bör den vägen prövas, och en utredning bör därför tillsättas. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Åkerlund m.fl.

Herr talman! Till bankoutskottets utlåtande nr 25 har herrar Åkerlund och Strandberg fogat reservationer under punkterna A och B. Jag skall med några få ord beröra dem och börja med reservationen 1 under punkten A. Reservationen avser förslaget om höjning av maximibeloppet för sedelutgivningen från 12 till 13 miljarder kronor. Såsom framhållits i motionsparet I: 1025 och II: 1179 höjdes maximibeloppet för sedelutgivningen förra året med inte mindre än 1,5 miljard kronor. Reservanterna anser att, inte minst av valutapolitiska skäl, återhållsamhet i tillskapandet av likvida medel kan behövas och att ökningen av sedelutgivningsrätten därför bör begränsas till 300 miljoner kronor. Det framhålls vidare i motionerna och i reservationen att sammansättningen av guldoch valutatillgångarna är mindre tillfredsställande. Reservanterna skriver: »Guldinnehavet framstår som ogynnsamt lågt. En ökad handelsoch valutapolitisk rörelsefrihet för vårt land kräver en uppbyggnad av landets guldtillgångar.» Denna bör dock av hänsyn till andra länders guldpolitik ske med försiktighet, menar reservanterna och förordar därför inköp av guld under år 1969 för ett relativt lågt belopp, eller omkring 300 miljoner kronor. Herr talman!

Reservationen 2 under punkten B avser frågan om en ändring av riksbankslagen som ger riksbanken rätt att förvärva ytterligare aktier i banken för internationell betalningsutjämning i Basel. Reservanterna delar majoritetens uppfattning att riksbanken bör få möjlighet att delta i de aktieemissioner som nämns i propositionen 88, inte minst med hänsyn till den betydelse som BIS har som samarbetsorgan för centralbanker m.fl. Maximibeloppet för riksbankens investering i BIS är f.n. 20 miljoner schweizerfrancs. Reservanterna hyser den uppfattningen att förfaringssättet som hittills bör vara att Konungen och riksdagen bestämmer storleken av investeringen och att kapitalets relativa andel bör bibehållas. Riksbanken bör då inte få fria händer att göra inköp av aktier i banken — i varje fall inte så länge en sträng valutareglering uppehålles som hindrar organisationer och enskilda att göra s.k. portföljinvesteringar.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

Herr talman! Som herr Enarsson framhållit har reservanterna synpunkter på tre ting: på sedelutgivningen, på riksbankens guldinnehav och på den ifrågasatta aktieteckningen i vad som kallas BIS. På den första punkten rekommenderas en minskning, på den andra en ökning och på den tredje önskas att riksbanken skall få en allmän maning till återhållsamhet. Det är alltså i samtliga fall fråga om avvägningar, och jag skall göra några korta kommentarer härtill. Vilken roll sedelutgivningen har för det ekonomiska skeendet är mycket omdiskuterat. Detsamma gäller de täck ningsregler som bör gälla för sedelstocken. Här som på andra områden har doktrinerna måst ändras. Vi lever i ett helt annat samhälle än det 1800-talssamhälle, där Peels bankakt och vad det nu hette hade sitt intresse. I dagens samhälle är man väl medveten om att stabiliteten i en valutas yttre värde får bedömas dels med hänsyn till landets samlade ekonomiska resurser — alltså landets förmåga att göra rätt för sig — dels med hänsyn till den politiska ledningens vilja att göra rätt för sig. Vad beträffar det interna penningvärdet, så kan det manipuleras på många sätt; några effektiva automatiska bindningar av en lättsinnig regim kan nog inte längre påräknas. Inte längre sade jag och bör kanske komplettera den formuleringen med påpekandet att äldre tiders regler väl egentligen bara iakttogs av de snälla och välartade, av dem som ändå skulle ha skött sig. I kategorin välartad placerar nu utskottsmajoriteten den svenska riksbanksledningen genom att inte vilja tro, att riksbanken med sin önskan om höjt sedeltak hyser några andra planer än att kunna tillhandahålla de sedlar som man tror kommer att behövas i hanteringen här i landet. Den mindre höjning av sedeltaket som motionärerna tänker sig skulle kunna resultera i besvär vid den tekniska avvecklingen av betalningar. Att den i checkarnas och gireringarnas dagar skulle ha någon kontraktiv verkan på det realekonomiska skeendet — vilket måste vara reservanternas uppfattning, om det skall vara någon mening med deras reservation — kan i varje fall inte jag föreställa mig. Sedelmängden har inte längre en styrande funktion. Den får, i varje fall vid i övrigt sunda förhållanden, bedömas som en teknisk servicefråga. Så till frågan om guldet, som motionärerna vill diskutera i anslutning till att riksbanken föreslås få fortsatt be frielse från skyldigheten att inlösa sedlar mot guld. Det är inte på den punkten som reservanterna har något att erinra — där är de ense med utskottsmajoriteten — utan det är guldandelen i vår valutareserv som man vill bygga upp. Det måste kanske i första hand göras en liten erinran mot formuleringarna i motionerna, som kan ge intrycket att för den händelse riksbanken i god tid hade sett om sitt hus genom att köpa på sig guld, så skulle man ha gjort en präktig vinst. Den missuppfattningen kan man hamna i, om man inte observerar att det högre guldpris som motionärerna nämner är den fria marknadens pris, inte det avräkningspris som tillämpas centralbanker emellan. Fortfarande gäller vad som flera gånger sagts; större guldinnehav skulle under de gångna åren ha betytt att landet måst avstå från den ökning av valutareserven som förräntningen av utländska skattkammarväxlar och andra placeringar inneburit. Om eventuellt dagens läge motiverar en ändrad guldandel i den svenska valutareserven är enligt utskottsmajoritetens uppfattning i första hand en sak för bankofullmäktige att bedöma, inte för oss här i riksdagen. Till sist vill jag säga några ord om den tredje synpunkten, nämligen riksbankens aktieteckning i BIS. Utskottet säger att denna aktieteckning har två lovvärda syften, nämligen att ge BIS bättre försörjning med eget kapital och att ge möjligheter för nya intressenter att komma med i bankens arbete. Inte heller reservanterna förnekar betydelsen av BIS men passar på tillfället att erinra om de restriktioner som gäller för privata portföljinvesteringar. Sammanställningen är väl knappast motiverad; det är här fråga om organisationsaktier som riksbanken i allmänt intresse önskar förvärva, och det belopp som kan komma i fråga är troligen inte av den storleksordningen att det tränger andra välgrundade anspråk åt sidan.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

Herr talman! Jag har i anledning av andra lagutskottets utlåtande nr 53 avgivit en blank reservation, som jag helt kort vill motivera.

Jag ansåg rent principiellt att man inte skall avstyrka en motion med hänvisning till ett förslag som är under behandling i riksdagen, och detta är skälet för min blanka reservation. Den innebär som sagt inte att jag har någon annan mening än utskottet i sakfrågan, och jag har heller inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.
Herr talman! När andra lagutskottet behandlade detta ärende fick vi upplysningar från det utskott, som herr Åkerlind nämnde, om att man var beredd att tillstyrka propositionen som där behandlades, och kammaren beslöt redan i går kväll att bifalla propositionen.

Herr talman! Med tillfredsställelse konstaterar jag att riksförsäkringsverket har fått i uppdrag att undersöka tillämpningen av nu gällande regler för invaliditetstillägg, som behandlas i motionerna I: 761 och II: 866.

Vi kan i dag se många fysiskt och psykiskt vitala personer som har fyllt 63 år. Om sådana personer råkar ut för ett olycksfall och blir blinda eller får andra bestående handikapp som gör att de blir ur stånd att klara sig själva kan de i dag på grund av sin ålder inte få invaliditetstillägg. Jag anser att det är rättvist att den förmånen skall utgå även till dem, om de kan styrka att blindheten eller tillsynsoch hjälpbehovet beror på olyckshändelsen. Vid bedömningen av sådana ärenden tar man större hänsyn till hjälpbehovet än till tillsynsbehovet. Det förutsättes att tillsynsbehovet skall vara kvalificerat, t.ex. att det föreligger risk för att vederbörande anlägger eldsvåda eller ger sig av hemifrån utan att kunna hitta hem igen. Detta är en av anledningarna till att det för närvarande råder osäkerbet när pensionsdelegationerna skall bedöma dessa ärenden. Jag skall anföra ett konkret exempel som visar vad detta kan betyda. En person som är 57 år är ensamboende. Hon lider av ledgångsreumatism sedan 40 år tillbaka och är svårt rörelsehindrad. Hon behöver rullstol för att kunna flytta sig, och om hon faller omkull kan hon inte resa sig utan hjälp. Vid behandlingen av hennes ansökan om invaliditetstillägg bifölls den i den första instansen, den lokala försäkringskassan, men föredraganden i pensionsdelegationen anmälde en avvikande mening. Han ansåg inte att hjälpbehovet var av sådan omfattning som erfordras för att invaliditetstillägg skulle utgå. Han tog ingen hänsyn till tillsynsbehovet, han bedömde det inte som kvalificerat. — Försäkringskassans beslut överklagades och riksförsäkringsverket upphävde beslutet, vilket betydde nej till invaliditetstillägget. Nästa instans, försäkringsdomstolen, upphävde riksförsäkringsverkets negativa beslut och fastställde försäkringskassans beslut, bl.a. med stöd av det utlåtande som riksförsäkringsverket avgivit till domstolen, enligt vilket utlåtande riksförsäkringsverket funnit skäl tillstyrka att invaliditetstillägg skulle utgå. Ärendets handläggning tog cirka två år, innan sökanden fick slutgiltigt besked om utgången. Under den tiden utsattes hon för den påfrestning som det innebär att vara i ovisshet om utgången. Hela dröjsmålet grundade sig på osäkerheten vid bedömningen av hjälpoch tillsynsbehovet. Herr talman! Jag har velat ta upp dessa två exempel för att ytterligare understryka behovet och nödvändigheten av en ändring av reglerna för invaliditetstillägg. Jag har inget yrkande för närvarande. Vi har säkert anledning att återkomma i frågan, när riksförsäkringsverket har gjort sin utredning och framlagt förslag till åtgärder.

Herr talman! Jag skall med några ord beröra det särskilda yttrande som är fogat till allmänna beredningsutskottets De motioner som ligger till grund för utskottsutlåtandet tar upp barnolycksfallen och då främst dem som förorsakas i hemmen. Man påstår att opinionsbildningen för barnsäkrare bostäder inte haft någon större genomslagskraft, trots att olycksfall i hemmen så ofta förekommer. Den största delen av olyckorna sker — enligt motionärerna — utan att de som bestämmer över bostädernas utformning blir utsatta för några effektivare påtryckningar. Motionärerna föreslår en kommitté med parlamentariskt inslag som skulle se över det här området och komma med förslag om förebyggande åtgärder mot barnolycksfall. Som kammarens ledamöter finner av utlåtandet har berörda remissorgan sett mycket allvarligt på problemet och anser att åtgärder måste vidtagas. Sålunda kan nämnas att bostadsstyrelsen som remissvar på motionerna har lämnat sitt remissyttrande över familjeberedningens betänkande, kallat »Barnstugor, barnavårdsmannaskap, barnolycksfall> av år 1967. Man påtalar här att bl a. frågan om barnolycksfallsförebyggande anordningar är av så stor vikt, att krav borde resas på att såväl hus som bygges med statliga lån som utan skall förses med sådana anordningar. Man är inte främmande för tanken att även utrusta det befintliga bostadsbeståndet med säkerhetsanordningar för att förebygga barnolycksfall. Bostadsstyrelsens mening är därför att det bör övervägas, om inte föreskrifter härom borde införas också i hälsovårdsstadgan och i socialstyrelsens anvisningar till hälsovårdsnämnderna. Vid läsandet av bostadsstyrelsens remissvar kan man inte ta miste på hur allvarligt bostadsstyrelsen ser på de berörda spörsmålen. Överstyrelsen för Svenska röda korset tillstyrker motionskraven. männa beredningsutskottet har trots de positiva remissvaren inte lämnat någon reservation utan nöjt sig med ett särskilt yttrande. Varför denna blygsamhet? Vi finner, i likhet med utskottsmajoriteten, att det i familjeberedningens betänkande »Barnstugor, barnavårdsmannaskap, barnolycksfall» tagits upp de i motionerna behandlade problemen, varför en ny utredning kan synas överflödig trots att den nämnda utredningen enligt vad jag inhämtat inte varit parlamentarisk, åtminstone inte i större utsträckning. I det särskilda yttrandet framhåller vi emellertid att de förslag som framförts av familjeberedningen bör realiseras och att konkreta åtgärder bör vidtas i stort sett i enlighet med familjeberedningens förslag. Ett läkarteam konstaterar inledningsvis i sin rapport om barnolycksfall i Stockholm 1955, den s.k. Stockholmsundersökningen, bl.a. följande: »Olycksfallen såsom dödsorsak i barnaåldern har under senare år fått en allt större relativ betydelse.

Vi kan aldrig helt eliminera barnolycksfallen men kan säkert komma bra mycket längre än nu. Att skapa barnsäkrare lägenheter är av största vikt och alla borde försöka åstadkomma en säkrare hemoch bostadsmiljö.

Herr talman! Till bevillningsutskottets betänkande nr 46 har fogats ett par reservationer och jag skall be att med några få ord få kommentera reservationen 2, avseende folkpensionärernas beskattning och sidoinkomsternas marginaleffekt för pensionärernas liksom andra låginkomsttagares del. Moderata samlingspartiet, tidigare högerpartiet, har under flera år föreslagit lindring av det nuvarande systemets verkningar och vi har också framlagt förslag som på sikt skulle leda till befrielse från beskattning av folkpensionen. I klämmen till reservationen 2 föreslår vi för det första en viss höjning av ortsavdragen och för det andra att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär en skyndsam utredning syftande till avskaffande av skatteplikten för folkpensionärer. Som vi framhåller i reservationen menar vi, att när man inte längre får göra avdrag för folkpensionsavgiften — som numera har ganska betydande storleksordning — är det inkonsekvent att beskatta folkpensionen. Så sker inte inom andra socialförsäkringar. Herr talman! Med detta korta inlägg ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 av herr Gösta Jacobsson m.fl.